Herr talman! Sverige håller på att återupptäcka Europa. Från att ha odlat en position i kontinentens utkant, börjar vi nu långsamt inse att vår framtid kan byggas bara i ett allt närmare samarbete med det övriga Europa. 1987 innebar den nya Europadebattens start. Och jag är övertygad om att den kommer att växa sig allt starkare och starkare under kommande år. Vi svenskar är med rätta stolta över vårt land och vad vi har uppnått. Under senare år har det ju t.o.m. blivit riktigt accepterat att sjunga nationalsången. Men samtidigt vet vi att det vi uppnått har vi uppnått i samarbete med andra, och då allra främst med det övriga Europa. Vår historia är till större delen historien om våra förbindelser med omvärlden. Under några decennier har det ibland verkat som om vi glömt bort att vi är en del av detta Europa. Vår utrikespolitik har koncentrerats till fjärran regioner. Våra europeiska förbindelser har på många områden lagts i träda. Just nu står vi mitt uppe i en dramatisk omvandling. Det handlar om den gradvisa övergången från ett industritill ett informationssamhälle och om hur ny teknik öppnar helt nya möjligheter. Samtidigt fördjupas samarbetet mellan de västeuropeiska staterna inom EG. Återstående hinder för människor, för varor, för kapital och för tjänster skall rivas samtidigt som ett nytt samarbete kring forskning, socialpolitik, studentutbyte och regional utveckling och mycket mer byggs upp. I detta arbete måste Sverige vara med. Sverige får inte bli ett land som väljer isolering och avskildhet i ett Europa som samarbetar alltmer. Vi måste inse att många av de viktigaste uppgifterna när det gäller att bygga för fred, att värna miljön och att skapa förutsättningar för utveckling i dag och i morgon kräver just europeiska lösningar. Vi kommer senare under våren att ha möjlighet att diskutera dessa frågor mer utförligt. Men två saker är viktiga redan nu. För det första: Uppgiften att finna en fast plats för vårt Sverige i det framväxande nya Europasamarbetet kommer att bli en av de allra viktigaste för oss under kommande år. 3 För det andra: Det finns inte bara en s.k. Europafråga i svensk politik. Det måste finnas en europeisk dimension på snart sagt varje fråga. Samtidigt som de europeiska samarbetsfrågorna blir allt viktigare, står vi inför stora och besvärliga nationella uppgifter, icke minst på det säkerhetspolitiska området. Vår neutralitetspolitik spelar sin betydelsefulla roll i vår del av världen med dess säkerhetspolitiska mönster. Men då krävs det att vi förmår att möta de utmaningar som denna säkerhetspolitik ställs inför. Under lång tid har vårt försvar kraftigt försvagats. Det hade varit gott och väl om samma sak skett med militära styrkor i vår omgivning. Men i stället har de förstärkts. Samtidigt har vårt läge blivit mer utsatt. Om det är vi alla ense. Strax före jul rapporterade ÖB till regering och utrikesnämnd om de fortsatta militära operationer som bedrivs under vattnet mot Sverige. Med i stort sett samma mönster, inriktning, teknik och frekvens har dessa operationer fortgått år efter år under 1980-talet. Vi tvingas konstatera att vår säkerhetspolitik därmed misslyckats med det som under dessa år varit dess viktigaste omedelbara uppgift, nämligen att få slut på dessa kränkningar. Samtidigt som vi informeras om kränkningarna informeras vi om att det försvarsbeslut som fattades här i riksdagen för mindre än ett år sedan redan håller på att rämna. Vissa av oss är inte särskilt förvånade. Men det hindrar inte att den gemensamma uppgiften nu måste vara att förhindra att vi får ett försvar i förfall samtidigt som en främmande makt systematiskt bedriver militära operationer mot vårt land. Häromdagen såg jag att en regeringsföreträdare talade om att man ville ha vad han kallade en ”socialdemokratisk hegemoni i säkerhetspolitiken”. Låt mig mycket klart säga ifrån att vi moderater aldrig accepterar att säkerhetspolitiken görs till arena för ett politiskt partis anspråk på hegemoni, dvs. dominans. Den nationella enighet vi söker kan bara byggas genom dialog och diskussion. Den är vi alltid lika öppna för som vi kommer att vara bestämt avvisande gentemot dem som predikar ”hegemoni” och bara erkänner nickedockans roll för andra. Herr talman! Det var inte så länge sedan vi från socialdemokratiska talesmän brukade höra att den s.k. tredje vägens ekonomiska politik hade löst alla problem. Så sent som vid den socialdemokratiska partikongressen i höstas talades det om att problemen låg bakom oss och att vi nu hade att se fram mot sorgoch bekymmersfria expansionsår. I dag verkar det uppenbart t.o.m. för regeringen att den bilden var både felaktig och farlig. Och detta har inte främst med effekterna av det som inträffat på de internationella finansoch valutamarknaderna sedan den 19 oktober att göra. Det handlar om den allt bredare insikten om att den s.k. tredje vägens ekonomiska politik har misslyckats, att den blivit en cirkelrörelse som förde oss tillbaka till utgångspunkten. Den s.k. tredje vägens ekonomiska politik syftar till att ta oss ur de svåra problem som vi hade under slutet av 1970 och början av 1980-talet med våra affärer med utlandet. Underskotten växte, och vi tvingades till en allt större upplåning. Undermedicinen hette devalvering. Den hade prövats förr, men nu skulle doseringen ökas. 1981 och 1982 devalverade Sverige med sammanlagt 26 96. Vi gav en jätterabatt på Sverige i hopp om att kunna få bättre ordning på vår ekonomi och att klara jobben och välfärden även på sikt. Det fanns mycket som hjälpte oss på vägen under dessa år. Den s.k. Reaganboomen i den internationella ekonomin gav oss i mitten av 1980-talet en draghjälp långt starkare än vad någon vågat hoppas på. De oljepriser vilkas dramatiska uppgång ställt till så stora problem för oss föll plötsligt dramatiskt i mitten av 1980-talet. Och såväl dollarn som de internationella räntorna gav sina bidrag. Häromdagen såg jag att ekonomen Lars Jonung sade att en jämförelse mellan svensk ekonomi före och efter 1982 är lika rättvisande som att jämföra farten på Ingemar Stenmark när han åker nedför backen med farten när han klättrar uppför den. Det var bra att vi fick hjälpen under dessa år. Det gjorde det lättare. Men i slutändan är det bara resultaten som räknas. I dag vet vi att vi åter är på väg in i stora problem med våra affärer med utlandet. Mellan 1986 och 1987 ökade våra underskott mot omvärlden med 1 miljard kronor i månaden. Regeringens egna siffror visar nu att underskotten, även om avtalsrörelsen håller sig inom de ramar som satts upp, kommer att öka även under 1988 och 1989. Orsakerna till att vi nu håller på att komma tillbaka till utgångspunkten är flera. Lönekostnadsutvecklingen i Sverige har under senare år legat 50 96 över den i de länder som vi konkurrerar med. Detta beror inte på att vi svenskar fått det bättre än t.ex. andra européer. Det är snarare tvärtom. Det beror i stället på att våra höga och stigande skatter tvingat upp priser, löner och kostnader. Det är lätt att visa att det är så. Hade riksdagen förra året fattat beslut om de sänkningar av marginalskatterna med 4—5 procentenheter som vi moderater föreslog, skulle en metallarbetare eller en kommunalanställd ha kunnat få lika mycket pengar kvar i lönekuvertet efter skatt om lönerna ökat 1,5 96, som det nu kommer att krävas 5—6 96 löneökning för att ge honom eller henne. Med lägre marginalskatter hade vi haft en lägre kostnadsutveckling och bättre affärer med omvärlden. Men nu är vi där vi är. Den s.k. tredje vägens ekonomiska politik skulle ta oss ur underskotten mot omvärlden. Efter två mandatperioder är den tillbaka där den startade, men med två alldeles avgörande undantag. Då kunde vi devalvera. Det kan vi inte längre. Den vägen är stängd. Då sköt världsekonomin fart. Det gör den inte längre. Nu är det slut med den draghjälpen. Mot denna bakgrund är det kanske inte så svårt att förstå den uppgivenhet på den ekonomiska politikens område regeringen ger uttryck för. En budget skall, enligt läroböckerna, vara en ekonomisk handlingsplan. Men i det aktstycke som lagts fram i år finns varken handling eller plan. Så värst väl ställt med ekonomin är det som bekant inte heller. Uppgivenheten visades allra tydligast av statssekreteraren i finansdepartementet Erik Åsbrink när han i en intervju nyligen sade så här: ”Om den tredje vägens socialdemokratiska politik misslyckas därför att löneutvecklingen inte hålls inom rimliga gränser, då är det kanske andra politiska krafter som skall pröva sina recept.” Erik Åsbrink har rätt. Politiken är på väg att misslyckas. Det är dags för andra att ange riktningarna för den nya politik som krävs under kommande år. Att det krävs en ny politik visar inte bara misslyckandet och de nya underskotten mot omvärlden. Det visas också av det faktum, att Sverige på viktiga områden håller på att sacka efter. Nyligen publicerade ekonomerna Lennart Ohlsson och Lars Vinell en studie av industrins framtidsvillkor. Tillväxtens drivkrafter kallade de den. Deras slutsatser är oroväckande. Devalveringspolitiken har lett till att vissa delar av vårt näringsliv har klarat sig bättre. Men de verkliga framtidsbranscherna — icke minst de i andra länder snabbt växande högteknologiindustrierna — har inte ens under 1980-talets högteknologiska efterfrågeboom klarat sig särdeles väl. Samma bekymmersamma bild kommer fram, när vi försöker att jämföra vårt totala välstånd — offentligt och privat — med det i andra länder. 1970 låg Sverige på tredje plats i världen när det gällde välstånd och produktion per medborgare. Men till 1976 hann vi sjunka ner till femte plats. Den platsen behöll vi under de borgerliga åren fram till 1982. Men sedan dess har vi förlorat mark ytterligare. Nu ligger vi på sjätte eller sjunde plats. Jag säger inte detta för att lasta Ingvar Carlsson och hans regering för hela denna utveckling, även om den socialdemokratiska politiken bär ett tungt ansvar. Jag säger det därför att vi alla måste inse att det krävs förändringar och en ny och annorlunda politik. Det går inte att bara säga att allt går bra för Sverige. Så är det faktiskt inte. Det krävs att vi tar itu med den s.k. tredje vägens misslyckande samtidigt som vi får en politik som förmår att återvinna en internationell tätposition för Sverige när det gäller välfärd, produktion och förutsättningen för framtiden. Vi kan, om vi vill. Men det kommer att krävas en ny majoritet i denna riksdag för att bereda marken för den politiken. Ju förr vi får den majoriteten, desto bättre för Sveriges framtid. Herr talman! Vårt Sverige brottas med problem också av ett annat slag än vad som låter sig mätas i marknadsandelssiffror, bytesbalansmiljarder eller inflationsprocent. På viktiga områden har den politiskt administrerade delen av vårt samhälle hamnat i en förtroendekris. Det handlar om anställda inom t.ex. vården, skolan, omsorgen och polisen som frågar: När vi gör allt vi kan, borde vi inte få bättre förutsättningar att lyckas och utvecklas i våra yrken? Det handlar om medborgare och skattebetalare som frågar: När vi avstår från mer än hälften av vår mödas lön, har vi inte rätt att begära bättre? Det handlar om familjer med småbarn, om gamla på ålderdomshem och patienter i vården som frågar: Kan de inte lyssna på våra önskemål, och inte bara på programskrifter och kongressbeslut? Det handlar om bostadssökande unga människor som frågar: När politikerna säger att de tar ett större ansvar för bostadspolitiken, varför verkar det då bli svårare och svårare att få det vi vill ha? Det handlar helt enkelt om en stat, som visat sig svag och oförstående just på de områden där den borde vara stark och lyhörd. Samtidigt reglerar den och styr och ställer där reglerna i allmänhet mest ställer till trassel. Denna kris visar sig i en brottsstatistik, som varje år slår sina egna rekord. I fjol passerades en miljon anmälda brott, varav huvuddelen aldrig kommer att klaras upp. I skolan kan vi förundras över att världens dyraste skola — där vi lägger ner dubbelt så mycket på varje elev i dag som för tio år sedan — har svårt att få pengarna att räcka till det mest grundläggande: bra och välutbildade lärare, böcker med kunskaper, lokaler som inte förfaller. När det gäller vården av gamla och sjuka kan vi konstatera att trots att vi satsar närmare 100 miljarder kronor om året, och trots att satsningarna fortsätter att öka, blir bristerna allt tydligare. Fler än någonsin arbetar inom vårdorganisationen, men en allt större andel av dessa arbetar med annat än vård. Skildringarna av patienter som efter lång tid av oro, ovisshet och väntan får återbud samma dag som operationen skulle äga rum, och om personalens ständiga kamp mot vakanser, förslitningar och svåra arbetsvillkor, känner vi säkert alla. Dessa skildringar är inte bara enstaka undantag. De är symptom på allvarliga brister, och brister just på de områden där brister inte får tolereras. Dessa brister och problem går inte att förklara bort. Det går inte heller att bara slött säga att mer av den politik som fört oss in i problemen också automatiskt kommer att föra oss ur dem. Problemen går djupare än så, och vi har inte rätt att bara ta lätt på dem. Jag tycker att det som just nu håller på att hända med många av våra ålderdomshem visar på problemen — och också varför vi fått dem. Sedan 1985 har uppemot 2 800 platser på ålderdomshemmen försvunnit. Nu försvinner ytterligare ca 2 000 platser om året. Det handlar om gamla människor som skickas antingen till ett hem som knappt längre existerar eller till en långvård de alls icke behöver. Varför? Ja, inte är det därför att de gamla vill bli av med sina ålderdomshem eller att det finns någon bred folkopinion som kräver att ålderdomshemmen skall tömmas. Skälet ligger i stället i den politik som man har beslutat föra. Ty socialdemokraterna har i sin politik alltid haft svårt att acceptera att flera sanningar kan råda samtidigt. När jag för mer än ett decennium sedan satt i landstinget här i Stockholm, förde vi en hård debatt med socialdemokraterna om hemsjukvården och hemtjänsten. Vi moderater ville att den skulle byggas ut, därför att många gamla ville bo och vårdas hemma. Men då var socialdemokraterna starkt emot. Samma sak var det då med den socialdemokratiska regeringen. Det skulle dröja tills vi fick en borgerlig regering här i Sverige, innan det infördes ett Men sedan dess har socialdemokraterna vänt tvärt. Nu är det så gott som enbart hemtjänst som gäller, medan t.ex. ålderdomshemmen så långt möjligt skall utrymmas. För oss moderater är det en självklarhet att vad som är välfärd för en människa avgörs allra bäst av just den människan själv. Och kanske gäller det gamla människor mer än någon annan grupp. Vi vet ju alla att vi åldras olika och därför har olika behov av omsorg, vård och gemenskap. I detta ligger att verklig välfärd för oss alltid innebär valfrihet och variation. För den enskilde är det ofta just valfriheten som är kvalitetsgarantin i välfärden, eftersom det är valfriheten som ger henne inflytande över sin vård och sin omsorg. Det är därför vi vill bevara ålderdomshemmen. Många äldre vill ha dem kvar, och ingen vet bättre vad som är bra för en människa än den människan själv. För socialdemokraterna får man ofta intrycket att det är tvärtom. Välfärden är en modell som bestäms från ovan, och när denna modell ändras är det bara för individerna att anpassa sig efter dessa ändringar. Jag hoppas att den oro vi alla i dag möter från många äldre människor skall få socialdemokraterna att tänka om. Lägg bort prestigen. Låt de gamla välja själva och behåll ålderdomshemmen. Jag tror att ett viktigt skäl till de olika brister vi nu ser inom den offentliga sektorn och den kvalitetskris som allt fler talar om är att man har glömt att ställa och besvara två frågor som alltid borde stå i centrum. För det första: Vad är viktigast? Hade man ställt den frågan litet oftare skulle vi säkert sluppit att brottsbekämpningen fått en mindre roll i kriminalpolitiken, att kunskaper och kvalitet ibland hamnat i bakgrunden i skolan, att försvaret nedvärderats i säkerhetspolitiken, att vården av sjuka hade försummats i vården. För det andra: Vem gör det bäst? Hade den frågan ställts oftare skulle vi kanske ha sluppit att alternativ inom vården och barnomsorgen hade motarbetats, att familjers rätt och förmåga att fatta de viktigaste besluten underminerats, att alla de skyddsnät som kompletterar och förstärker det offentligas hade försvagats. Just att ställa dessa två frågor har varit utgångspunkten när vi moderater har format vårt politiska alternativ. Visser ett behov av reformer i Sverige av två slag: för det första reformer för kvalitet på de områden där staten och det offentliga måste stå starka, för det andra reformer för frigörelse för att bereda vägen för kvalitet också på andra områden, där kvalitetens bästa garant är rätten att välja. Och mellan dessa två råder ett klart samband. Frigörelsen innebär att andra än stat och kommun kan ta ett större ansvar för det som de kan sköta bra eller t.o.m. bättre. Då kan kvaliteten bli högre — genom fler alternativ och fler valmöjligheter men också genom att staten och det offentliga kan koncentrera sig på de uppgifter som bara staten kan och får sköta. Frigör kommunerna från tvingande regler och detaljbestämmelser om hur de skall sköta sina uppgifter. Det ger dem ansvaret, och det ger dem möjligheter att hushålla bättre med pengarna. Frigör öppenoch primärvården. Vi har en lång rad av exempel på att privata husläkare, tandläkare, sjukgymnaster, läkarhus, sjukhem, vårdcentraler och en mångfald andra lösningar kan ge bättre och ibland också billigare vård och omsorg. Nu senast har vi sett detta med läkarstationen på Kungsgatan nere i Halmstad. I gengäld kan, som jag sade, det offentligas resurser i högre grad koncentreras till de områden inom vården som kommer att kräva mer resurser och där kvaliteten aldrig får eftersättas. Det handlar om att korta operationsköerna, att klara anspänningarna av problem inom äldrevården och inte minst att klara de tunga och enorma utmaningar som aidsepidemin utgör. Frigör familjernas ansvar — en familjereform som ger familjerna inte bara rätten utan också den verkliga möjligheten att välja hur barnen skall tas om hand. Det är detta som är kärnan i det gemensamma borgerliga förslaget. På område efter område är detta vår väg. Där andra kan göra det lika bra eller ibland t.o.m. bättre än staten och det offentliga: Låt dem faktiskt göra det, ja, uppmuntra demt.o.m. att göra det. Men där statens ansvar måste vara odelat därför att inga alternativ finns: Slå vakt om kvaliteten och glöm aldrig ansvaret. Vårt politiska alternativ, som vi har presenterat under denna allmänna motionsperiod, innebär förslag till stora och omedelbara förändringar på två viktiga områden: dels en skattereform, dels en familjereform. Skattereformens första steg innebär att vi sänker skatten på löneökningar med 4—5 procentenheter för alla heltidsarbetande. Denna skattesänkning är för oss det viktigaste inslaget i vår politik för att gradvis sänka det totala skattetrycket i samhället. Därför vill vi inte heller vara med om att betala dessa skattesänkningar med andra skattehöjningar. Det skulle drabba främst dem med lägre inkomster, och det skulle vi ha mycket svårt att försvara. Vår skattepolitik ligger i dag på bordet. Den är klart redovisad, i god tid före höstens val. Det tycker vi faktiskt att väljarna har rätt att begära. Men var, frågar man sig, finns den socialdemokratiska skattepolitiken för de kommande åren? Finns den i budgetpropositionen? Nej, knappast. Finns den i statsminis terns varierande uttalanden under hösten om skattetryckets utveckling? Icke. Framgår den av några uttalanden av finansministern eller några pressmeddelanden från finansdepartementet? Nej. Sanningen är att socialdemokraterna åtta månader före ett viktigt val ännu inte har förmått att redovisa ens vilka skatteskalor som man anser skall gälla för 1989 och än mindre vad som enligt socialdemokratisk mening kommer att hända under resten av den kommande mandatperioden. Vår familjereform är även den klart redovisad, och dessutom är den finansierad med långt större grundlighet än vad som brukar utmärka regeringens egna förslag. Den här familjereformen innebär en valfrihetsrevolution för alla dagens och morgondagens småbarnsfamiljer. Den innebär något av ett genombrott för en ny välfärdssyn, där det är just individernas, människans, familjens egen valfrihet som sätts i centrum. Alla småbarnsfamiljer kommer att få det bättre med vårt förslag. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att det nu är de som får fatta de viktiga och avgörande besluten om hur de vill ordna omvårdnaden för sina egna barn. Det kommer att ge oss en långt bättre barnomsorg än vad socialdemokratisk politik någonsin skulle kunna förmå, och det vet vi att den alldeles övervägande delen av landets småbarnsfamiljer tycker. Men var finns då den socialdemokratiska familjepolitiken? Den finns inte i budgetpropositionen. Den finns inte ens i förteckningen över förslag som vi kan förvänta oss hit till riksdagen senare i vår. Den finns inte ens i den allmänna debatten. Sanningen är åter den att socialdemokraterna åtta månader före ett viktigt val inte kan ge besked om vilken familjepolitik de lovar att föra under den kommande mandatperioden. På många sätt är det vi nu ser på dessa två områden — skattepolitiken och familjepolitiken — ganska typiskt. Det är en socialdemokrati som verkar ha stannat upp, som tror att det räcker med att skryta om gångna bedrifter och att kritisera, t.o.m. förtala, andra för att klara en valrörelse men som samtidigt verkar ha förlorat en stor del av förmågan att med politisk vilja förändra vår verklighet till det bättre. Ty detta samhälle är icke färdigbyggt. Snarare är det så, att vi nu står inför nya och kanske ännu viktigare uppgifter, och det samtidigt som vi ser alltmer av skavankerna i det som redan har gjorts. Vi moderater har lagt fram omfattande förslag till förändringar och förbättringar på viktiga områden. Det handlar om valfriheten i vård och omsorg, skatten, kvaliteten i skolan, respekten för lag och ordning, samarbetet med Europa, fri radio och TV samt insatserna mot HIV och aids. Överallt är det fråga om samma sak. Det krävs förändringar för att det skall bli bättre. Andra må stå för stillastående och stagnation för att värna en etablerad modell. Vi moderater arbetar för förändringar och förbättringar i den enskilda människans tjänst.

Herr talman! Den kanske största skillnaden mellan välfärdspolitikens utformning i Sverige och i andra jämförbara länder är att vi har en högre ambition när det gäller att ge inkomsttrygghet på ålderdomen. I slutet av 1950-talet infördes ATP-systemet. Man utgick då i sina beräkningar från att vi i framtiden skulle ha en hög ekonomisk tillväxt. Den förutsättningen infriades under 1960-talet, men sedan har det gått sämre. Om inte tillväxten i Sverige blir högre i framtiden än under de senaste 15 åren, väntar stora påfrestningar på ATP-systemet. Om vi får den tillväxt på drygt 2 20 per år som 1987 års långtidsutredning räknar med, skulle oförändrade ATP-avgifter i mitten av 1990-talet bara räcka till två tredjedelar av pensionsutbetalningarna. Om inte tillväxttakten blir högre än vad långtidsutredningen antar, måste vi alltså räkna med kraftigt höjda ATP avgifter. Frågan är vad vi kan göra för att öka den ekonomiska tillväxten och trygga pensionerna. Jag såg i tidningen att Ingvar Carlsson tog upp frågan på den socialdemokratiska valupptaktskonferensen i Hammarstrand i förra veckan. Det skedde närmast som en kommentar till det borgerliga förslaget om hur löntagarfonderna skall avvecklas. Vi föreslår ju bl.a. att en del av fondpengarna skall gå till forskning. Förslaget innebär att tryggheten minskar för framtidens ATP-pensionärer, hävdade statsministern enligt Svenska Dagbladet. Statsministerns resonemang gav mig en idé som jag gärna vill bjuda på. Hur vore det om man överförde en del av de drygt 3 miljarder kronor som i dag satsas på forskning vid våra universitet och högskolor till de kollektiva löntagarfonderna för att på det sättet trygga pensionerna? Det borde vara ett oemotståndligt uppslag för Ingvar Carlsson. Om det innebär ett hot mot pensionssystemet att överföra resurser från de kollektiva löntagarfonderna till forskningen, måste det ju rimligen innebära en förstärkning av pensionssystemet att göra precis tvärtom — eller hur, herr statsminister? Nu är jag personligen övertygad om att Ingvar Carlsson har helt fel på den här punkten. En rejäl forskningssatsning skulle betyda oerhört mycket mer för den ekonomiska tillväxten och därmed för pensionerna än vad de kollektiva löntagarfonderna gör. En ökad satsning på forskning kan vara ett sätt att öka tillväxten. Med det finns faktiskt en reform som faktiskt är ännu viktigare. Praktiskt taget alla som analyserar problemen i svensk ekonomi är överens på en punkt, nämligen att skattesystemet måste förändras. Den uppfattningen delar ju t.o.m. regeringen. Problemet är att den ändå ingenting gör. I stället begravs alla skattefrågor i utredningar. Det finns naturligtvis tekniska frågor som behöver utredas, men inriktningen i utredningsarbetet bestäms av politiska signaler. Därför är det inte utredningsarbetet i sig utan viljan att göra något och därmed utgången av höstens val som avgör hur skattesystemet skall reformeras. Regeringen har under sex år med all önskvärd tydlighet demonstrerat sin oförmåga att åstadkomma någonting på det här området. t Enligt folkpartiets uppfattning är det avgörande problemet med det svenska skattesystemet de höga marginalskatterna. De försvårar avtalsförhandlingarna och minskar mångas vilja att göra viktiga insatser för samhället. Som SNS konjunkturråd visar i årets rapport har de dessutom inte den utjämnande effekt som många ser som det viktigaste hindret att göra någonting åt skattesystemet. Det första steget i en större marginalskattereform måste tas redan nästa år. Om marginalskatterna sänks med 4 procentenheter för alla heltidsarbetande, ökar möjligheterna att vi skall kunna bryta den pris—löne-spiral som är svensk ekonomis största problem. Av den allmänpolitiska debatt som vi hade här i kammaren i höstas framgick att Ingvar Carlsson tillhör dem som inte tror på de dynamiska effekterna av marginalskattesänkningar. Erfarenheterna av 1982 års reform borde få honom att tänka om. En trendmässig nedgång av arbetsutbudet sedan slutet av 1960-talet har brutits. Fler har upptäckt att det nu lönar sig bättre att arbeta, och det gör de också. Det är en viktig orsak till den snabba ökningen av statsinkomsterna och minskningen av budgetunderskottet. Reformen har glädjande nog varit viktig också för jämställdheten mellan kvinnor och män. Att heltidssysselsättningen ökade kraftigt bland kvinnor under åren 1983—1986 tillskrivs i en färsk avhandling främst 1982 års skattereform. Det finns all anledning att tro att en mer långtgående marginalskattereform skulle få liknande positiva effekter på ekonomin. Jag måste mot den bakgrunden fråga Ingvar Carlsson: Är regeringen beredd att redan nästa år, 1989, ta första steget i en skattereform som siktar till kraftigt sänkta marginalskatter? Herr talman! Ekonomisk tillväxt är viktig. Sveriges utveckling från fattigsamhälle till välfärdsstat, från ett av Europas fattigaste länder till ett av jordens rikaste, visar vad tillväxten har betytt för oss. Tillväxt är av avgörande betydelse också för de länder i världen som i dag tillhör de fattigaste. Att lyfta dem ur fattigdomen är angeläget av rent humanitära skäl, men det är också, som understyrks av FN:s Brundtlandkommission, nödvändigt om vi skall klara de globala miljöproblemen. Det finns de som ser ekonomisk tillväxt som ett hot mot miljön. Hotet överdrivs oftast men skall för den skull inte negligeras. Vi måste sätta upp restriktioner för tillväxten, inte minst på miljöområdet. I en socialdemokratisk kampanj strax före jul förekom en affisch med ett skadat träd och texten ”Här ska vi ta marknadskrafterna i örat”. Med detta ville man säga att miljöförstöringen är marknadskrafternas fel. Men det är verkligen att skylla ifrån sig. Det måste vara statsmakternas uppgift att ange de ramar på miljöområdet som skall gälla för både företag och hushåll. Att inte tillräckligt mycket har hänt på det här området är förre miljöministern Ingvar Carlssons och hans efterträdares skuld och ingen annans. Skall några tas i örat, så är det de. På punkt efter punkt har riksdagen begärt förslag från regeringen, men än så länge utan resultat. ”Miljödepartementet, var god vänta”, tycks vara Birgitta Dahls enda besked. Men att det behövs restriktioner för tillväxten hindrar inte att ekonomisk tillväxt är en avgörande förutsättning för att vi skall kunna häva fattigdomen i u-länderna och därmed rädda miljön. Det är inte möjligt att övertyga svältande människor om att de skall ta hänsyn till miljön när de kämpar för att överleva. Men ekonomisk tillväxt i u-länderna förutsätter i sin tur tillväxt i världsekonomin, dvs. i de rika länderna. För att u-ländernas ekonomier skall kunna växa måste de, herr talman, få möjligheter att sälja sina industrivaror till bl.a. i-länderna. Två tredjedelar av u-ländernas industriexport består av tekoprodukter. Just på det området bedriver i-länderna en protektionistisk politik mot u-länderna. Och Sverige är inget undantag. Om vi menar allvar med internationell solidaritet, är det hög tid att vi slopar de svenska restriktionerna mot tekoprodukter från u-länderna. Det är i det här sammanhanget inget avgörande skäl, men faktum är att restriktionerna dessutom fördyrar för de svenska hushållen. Enligt en färsk beräkning innebär tekorestriktionerna mot u-länderna att klädkontot ökar med ungefär 1 700 kr. per år för en genomsnittlig svensk barnfamilj. Låt mig mot den bakgrunden ställa ännu en fråga till Ingvar Carlsson: Är regeringen beredd att omedelbart slopa de svenska tekorestriktionerna? Den ekonomiska tillväxten i Sverige under de senaste hundra åren har varit enastående. De förväntningar som liberalen Adolf Hedin och andra socialreformatorer i 1880-talets riksdag kan ha haft måste ha överträffats flera gånger om. Men, herr talman, allt har ändå inte blivit som många av dem hoppades. Det fanns kring sekelskiftet, men också långt senare, många som var övertygade om att välståndsutvecklingen skulle eliminera de missbruksproblem som fanns i fattigsamhället. Missbruket sågs framför allt som en spegling av den sociala misären. Med utbildning för alla, full sysselsättning, bättre bostäder och social omsorg skulle det försvinna. Så blev det inte. Alltjämt är missbruket det största sociala problemet i samhället. Några hundra tusen svenskar missbrukar alkohol. Flera tusen dör i förtid varje år på grund av missbruket. Ett par hundra barn föds varje år med missbildningar som beror på mammans missbruk under havandeskapet. I över 80 90 av alla misshandelsfall har den som misshandlar och/eller hans offer druckit alkohol. I var tredje dödsolycka som sker i trafiken finns alkohol med i bilden. Var fjärde säng på våra akutsjukhus beläggs av personer med alkoholrelaterade sjukdomar. De flesta har nu övergivit den s.k. symptomteorin, dvs. tron att det är samhället det är fel på när någon missbrukar och att sociala reformer kommer att eliminera missbruket. Tyvärr tycks landets socialminister ännu inte ha kommit till denna insikt. I ett brev till tonårsflickan Anna, vars mamma gick under i missbruk, skriver Gertrud Sigurdsen: ”Om vi kan skapa ett samhälle, där alla människor får växa upp under trygga förhållanden, med bra bostäder och bra omsorg, med bra skolgång och möjligheter att utvecklas positivt, med arbete åt alla; då förhindrar vi samtidigt att människor hamnar i missbrukssituationer. Vi måste arbeta med dessa mål, för att nå verklig framgång i kampen mot missbruk.” Vi kan alla instämma i de allmänna mål för samhällsutvecklingen som socialministern sätter upp. Men det är en villfarelse att tro att det kommer att lösa missbruksproblemen. Orsakerna till missbruk varierar. Dem kan vi inte komma åt med några generella metoder. Men vi vet att missbruket i sig skapar nya problem och gör det nära nog omöjligt att ta itu med de gamla. Det är mot den bakgrunden som både mål och metoder i drogpolitiken måste inriktas på att minska missbruket som sådant. 1984 ställde sig riksdagen bakom målet att den totala alkoholkonsumtionen skall minskas med 25 2 fram till sekelskiftet. Bakgrunden är det tydliga samband som finns mellan den totala alkoholkonsumtionen i samhället och omfattningen av missbruket. Sedan dess har ingen minskning skett. Av det kan man dock inte dra slutsatsen att medlen i den svenska alkoholpolitiken inte räcker till. Regeringen har nämligen använt dem mycket sparsamt. Ett av de viktigaste medlen är prispolitiken. Erfarenheterna visar att priserna är ett viktigt instrument att påverka konsumtionen. När alkoholskatten höjdes senast, den 1 januari 1987, var det över två år sedan sist. Och nu har det åter gått över ett år — och inget förslag har lagts fram av regeringen. ”Priserna hotar vår hälsa”, skrev tre läkare i Aftonbladet den 22 januari. De argumenterade starkt för att priserna på alkohol och tobak borde höjas. ”Besluten borde kunna fattas enigt över partigränserna”, skriver de. ”Hälsan berör oss alla.” Jag hoppas att de tre läkarna har rätt och att vi skall kunna få kammarens stöd för folkpartiets förslag att höja alkoholoch tobaksskatterna. Herr talman! Målet för narkotikapolitiken måste vara ett narkotikafritt samhälle. Tyvärr ter sig det målet i dag tämligen utopiskt. Produktionen av narkotika i världen är större än någonsin och likaså trycket mot Sverige. Tull och polis uppger att de trots betydande resursförstärkningar under senare år bara kan stoppa en bråkdel av inflödet till vårt land. Så vad kan vi göra? Strategin måste vara att arbeta mer på marknaden, med missbrukarna. Polisen kommer aldrig att nå tillfredsställande resultat om den huvudsakligen skjuter in sig på toppen i narkotikakedjan, på langarna och distributörerna. För att kampen mot narkotikan skall bli framgångsrik krävs att det finns personal. Det blir allt svårare att tillsätta polistjänster. Vi utbildar färre än som slutar. Det måste bli en ändring på det. Det kräver att kammaren senare i vår i varje fall går så långt som rikspolisstyrelsen har begärt och beslutar höja intagningen av polisaspiranter till 460. Därutöver krävs en narkotikalagstiftning som kan vara verkningsfull. Regeringen har äntligen förstått att det måste bli i lag förbjudet att knarka. Ändå är det förslag som regeringen har lagt fram en halvmesyr. Genom att straffskalan i praktiken begränsas till högst böter vid eget bruk utesluts både bevismöjligheter, t.ex. urinprov, och sanktioner som visat sig kunna ge goda resultat i kampen mot missbruket, t.ex. skyddstillsyn eller kontraktsvård. Regeringen säger i sin proposition att förslaget egentligen framläggs för att komma bort från debatten. Men förslaget innebär inte att regeringen slipper den här debatten i framtiden. Vi kommer, herr talman, att fortsätta den tills det fastslås i lagen att bruk av narkotika är lika straffvärt som annan befattning med narkotika. Även om alla förhoppningar om vad välståndstillväxten skulle medföra inte infriades, så kom i stället andra att överträffas. Men med framstegen har också våra förväntningar ökat. När välfärdssystemen byggdes upp var det ofta naturligt att främst se till kvantiteten. Det gällde att se till att alla fick undervisning, sjukvård etc. Med ökande välstånd ökar också människors krav på kvalitet och på individuell anpassning. Vi är alla olika, har olika önskemål och olika behov. Ett sätt att möta de kraven är att erbjuda fler alternativ och låta människor välja. ”Här ska marknadskrafterna hålla tassarna borta!” stod det på några andra av de socialdemokratiska affischerna strax före jul. De pryddes av bilder från sjukvården och barnomsorgen. När socialdemokrater talar om marknaden, får man ofta en känsla av att de tänker på en fet herre med stormhatt på huvudet och cigarr i munnen, beredd att gå över lik av kvinnor och barn för profitens skull. Det är en minst sagt vulgär föreställning. Marknaden är alla vi småbarnsföräldrar och patienter som gärna själva skulle vilja välja barnomsorg åt ungarna och husläkare åt familjen. Markna den är de många offentliganställda förskollärare, barnskötare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, sjukgymnaster och andra som arbetar för att tillfredsställa våra behov. Men marknaden är också alla de som på de här områdena har egna idéer om hur verksamheten skall bedrivas och därför vill erbjuda oss sina tjänster vid sidan om den offentliga sektorn. Det är orimligt när socialdemokraterna hävdar att marknadskrafterna skall hålla tassarna borta. Det är att ta ifrån alla dem som jag nu har nämnt inflytande över verksamheten bara för att socialdemokraterna tror att de vet bäst. Det socialdemokratiska motståndet mot vårdnadsbidraget är just ett uttryck för denna rädsla att ge föräldrar mer makt och socialdemokratiska politiker mindre, eller som ett socialdemokratiskt kommunalråd uttryckte det i en tidningsintervju: ”Klart det finns en skillnad mellan medborgarnas önskemål och politikernas mål. Politik är ju mycket en fråga om att övertyga folk om vad som är bra för dem.” Herr talman! Ingvar Carlsson har i en artikel i Svenska Dagbladet angivit på vilka villkor han kan acceptera andra alternativ än offentliga. Det ena är att tjänsterna erbjuds medborgarna på lika villkor — det skall inte, som han uttryckte det, finnas någon gräddfil för de bättre ställda — och att inte olönsamma kunder utestängs. Det andra är att kvaliteten är hög och att medborgarna kan känna förtroende för att tjänsten utförs med deras bästa för ögonen.

Herr talman! År 1987 gav hopp om konkreta framsteg i nedrustningsarbetet. Det s.k. INF-avtalet visar att det går att komma överens om nedrustning och förbättrad säkerhet i världen. Avtalet är en seger för den massiva opinion mot kapprustning som finns i hela världen. Utan det internationella opinionsarbete som massor av engagerade människor utför runt om i världen hade det förmodligen aldrig blivit av. Det bekräftar också det långsiktiga värdet av öppna och förtroendeskapande samtal i internationella sammanhang, inte minst direkt mellan stormakterna. Samtidigt är krigshärdarna Afghanistan, Irak och Iran, Centralamerika och södra Afrika ständiga påminnelser om krigets grymhet och betydelsen ay arbetet för en fredlig utveckling. Just nu får vi i TV och genom andra media upprepade exempel på medveten grymhet mot barn och civila i de av Israel ockuperade områdenå på Västbanken och i Gaza. Övergreppen kan aldrig försvaras. Sverige har som neutral stat en moralisk skyldighet att delta i opinionsbildningen mot krig och övergrepp mot enskilda varhelst de förekommer. Så tar vi ansvar och så skapar vi opinion för humanitära insatser för de förtryckta, för våldets offer. Den svenska överenskommelsen med Sovjetunionen om den ekonomiska zonen i Östersjön innebär att en långvarig och komplicerad förhandlingsfråga har fått sin lösning: Det är av stor betydelse — också säkerhetspolitiskt — att Sverige kunnat undvika en med Sovjet gemensam oklar förvaltning av det omtvistade området. Uppgörelsen är mot denna bakgrund acceptabel. Med hänsyn till positionerna i utgångsläget och förutsättningarna i övrigt är förhandlingsresultatet mycket bra. I frågor som gäller grundläggande svenska intressen — såväl ekonomiska som säkerhetspolitiska — är det angeläget att samtliga partier främjar ett gemensamt uppträdande utåt, i synnerhet under pågående förhandlingar. Partipolitisk profilering under en akut förhandlingsfas kan av motparten i förhandlingarna uppfattas som ett tecken på svensk osäkerhet och svaghet. Det kan under olyckliga omständigheter försvåra ett acceptabelt förhandlingsresultat. Avtalet ger stabilare förutsättningar inför framtiden för ekonomiskt betydelsefulla verksamheter i området, inte minst för fisket. Rovfisket kan nu förhindras. Samtidigt får svenska fiskare förstatillgång till området. Först därefter får andra länders fiskare tillgång till området, och då efter avtal. Den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik har kommit in i en återvändsgränd, den s.k. tredje vägen. Den pågående konflikten mellan SIF och Verkstadsföreningen är ett exempel på detta. Den tredje vägen beträddes 1982 med en stör devalvering. Den svenska kostnadsutvecklingen har därefter varje år varit för snabb: Kostnadsutvecklingen har tidvis dolts av dollaroch oljeprisfall och av fallande internationell ränta. Vid samma oljepris i dag som 1982 skulle Sveriges underskott i affärerna med omvärlden varit större än före devalveringen, räknat som andel av vår samlade produktion — bruttonationalprodukten. Budgetunderskottet har minskat under samma tid, framför allt beroende på att skattetrycket som andel av BNP nu är 7 procentenheter högre, vilket motsvarar 70 miljarder kronor. Det är nästan exakt samma belopp som budgetunderskottet beräknades till före regeringsskiftet 1982. Sverige har under ett antal år fått andrum att lösa de grundläggande obalanserna i ekonomin. Devalvering av den svenska kronan 1981/82 och därefter, oljeprissänkning, internationell räntesänkning och dollarkursfall har gett oss respit för att komma till rätta med obalanserna. Men regeringen har, trots de internationellt mycket goda förutsättningarna, misslyckats med att uthålligt lösa de grundläggande ekonomiska problemen. Ändå hade de nödvändiga strukturförändringarna i det svenska näringslivet före 1983 lagt en god grund. Det nyliberala experimentet i USA:s ekonomi, med växande ofinansierade underskott, har under några år stimulerat hela världsekonomin. Men misslyckandet att klara en långsiktigt stabil utveckling är nu ett faktum. Dollarfallet, börsraset och de kraftiga underskotten i USA:s ekonomi kräver omedelbara ansvarsfulla ekonomisk-politiska beslut i kongressen. Dessa kommer sannolikt att dämpa den internationella ekonomiska utvecklingen. Vi får därför räkna med en vikande konjunktur i USA, som påverkar Europa i samma riktning under de närmaste åren. Ett särskilt problem i Sverige är att den ekonomiska tillväxten är koncentrerad till några få geografiska områden. Det skapar överhettning i dessa områden med en inflationistisk kostnadsutveckling som följd. Andra regioner har en fortsatt hög arbetslöshet. Under perioden 1976-1982 ökade befolkningen i skogslänen. Den gynnsamma utvecklingen var ingen tillfällighet, utan ett resultat av de dåvarande regeringarnas aktiva näringsoch regionalpolitik. Under de senaste åren har däremot tolv län haft en kraftig utflyttning. Det är ett tydligt bevis på att den socialdemokratiska regeringen sänkt de regionalpolitiska ambitionerna. Om nuvarande koncentration fortsätter, kommer befolkningen i Stockholms län att uppgå till 1 640 000 personer 1990. Det är 60 000 fler än vad socialdemokraterna ansåg lämpligt 1982. På tio år kommer Stockholms läns befolkning att ha ökat med 120 000 personer. Det motsvarar hela befolkningen i Norrköpings kommun. ; Vid en internationell jämförelse är miljön i de svenska storstäderna bra. Men Stockholmsområdet hotas nu av ökade krav på exploatering av kvarvarande grönområden för trafikleder och för nya arbetsplatser samtidigt som bostadssituationen är katastrofal för allt fler ungdomar. 120 000 står i kön i Storstockholms bostadsförmedling, varav flera tiotusental, främst ungdomar, helt saknar egen bostad på grund av koncentrationspolitiken. Dessutom kräver vi att fler skall flytta hit för att vi skall kunna klara de kriser vi har i vården. Enligt centerns uppfattning är den förda politiken till fördel för personer som spekulerar i den värdestegring som koncentrationen medför. Huvuddelen av stockholmarna och de inflyttade, liksom alla boende i övriga regioner, förlorar på denna politik. Vi föreslår därför att en investeringsavgift på 25 20 läggs på nyproduktionen av lokaler för främst kontor i de expansiva delarna av Stockholmsregionen. Om Arlanda stad är en så lysande affär som det sägs, skall exploatörerna naturligtvis betala samhällets merkostnader, inte medborgarna i allmänhet. Intäkterna från en sådan avgift bör därför återföras till Stockholmsregionen, till dess medborgare, för satsningar på ungdomsbostäder, miljöförbättringar m.m. Det handlar om satsningar för att bekämpa aids i den här regionen. Det handlar om att förstärka åtgärderna för rekrytering till polisen, som har en utomordentligt svår situation just här. Vi föreslår således att kommunerna skall få ett stimulansbidrag på 30 000 kr. per lägenhet för nyproducerade ungdomsbostäder. Vi räknar med att få fram 5 000 ungdomsbostäder genom det stimulansbidraget. Den socialdemokratiska regeringspolitiken har även gynnat koncentrationen till storföretagen på småföretagens bekostnad. Socialdemokraterna har visat stor generositet mot solida, vinstgivande företag som Volvo och Saab. Företagen har fått lokaliseringsbidrag för fabriker i Malmö resp. Uddevalla. Förutom frisläppta investeringsfonder och utbildningsbidrag har Volvo och Saab dessutom fått uppseendeväckande skattelindringar genom att de fått överta förlustavdrag från Svenska Varv. Förlustavdragen kan jämställas med ett bidrag till vardera företaget på en halv miljard kronor. Centern vill satsa mer på nyföretagande och på de mindre och medelstora företagens utveckling och aktivt bekämpa tendenser till maktkoncentration i näringsliv och samhälle. Just nu—-idag-— prövas ytterligare en koncentration inom byggsektorn. Det är Nordstjernan AB som försöker köpa aktierna i ABV för att slå samman de båda byggföretagen ABV och JCC. Båda företagen är stora i byggbranschen. Officiellt anges motivet för affären vara att öka konkurrensen. Strävan är i stället att genom fusionen skapa ytterligare en koncentration inom byggsektorn, med minskad konkurrens och ökade byggkostnader som följd. Byggsektorn är en utpräglad hemmamarknad, i stort sett utan konkurrens från omvärlden. Jag utgår från att regeringen aktivt motsätter sig detta försök att begränsa konkurrensen. För centern är det självklart att aktivt bekämpa maktkoncentrationen, oavsett om den är statlig eller privat. Småföretagande och nyföretagande skall stödjas. Centern föreslår därför att socialförsäkringsavgifterna för småföretag skall sänkas med 25 000 kr. Avgifterna för egenföretagare föreslås minska med 10 000 kr. Regeringen stöder också på annat sätt koncentrationen. Även löntagarfonderna verkar i samma riktning. De för över kapital från de många mindre företagen och kommunerna till ett begränsat antal börsnoterade företag. Där ingår de i Stig Malms egen ”klippekonomi”. I det förslag till avveckling av löntagarfonderna som centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet har presenterat i en gemensam motion förordas att löntagarfonderna används för en kraftig och nödvändig stimulans av hushållssparandet, spridning av ägandet och inrättande av fria stiftelser för forskning med särskild tyngdpunkt på miljöområdet. Så skapas förutsättningar för en varaktig tillväxt som kommer alla till del. EG-frågan tilldrar sig just nu ökad uppmärksamhet. Jag vill understryka att den europeiska utvecklingen inte bara är en fråga om relationerna till EG. Ur centersynpunkt är det av stor principiell vikt att Västeuropa i sin inre utveckling inte reser murar mot omvärlden utan eftersträvar öppenhet. Det är med viss förvåning jag ibland noterar att de som i andra sammanhang starkast bekänner sig till frihandelns välsignelser samtidigt talar sig varma för att krypa in bakom EG:s handelsmurar mot omvärlden. Som vi framhållit från centern i andra sammanhang är frihandeln inte ett mål isig utan ett medel för en internationell arbetsfördelning som allmänt sett ger bättre välfärdsförutsättningar. Men välfärden har inte enbart ett materiellt innehåll. Även på handelsområdet måste därför sociala, miljömässiga, hälsooch riskaspekter beaktas. Vi måste stå för våra värderingar. Vi måste vara medvetna om stormarknadens inbyggda koncentrationskrafter och konsekvenser för vårt land. För Sverige som neutralt land har dessutom den nationella aspekten en speciell innebörd. Genom den europeiska enhetsakten 1985 bekräftas nu liksom i början på 1970-talet att Sveriges neutralitetspolitik inte kan förenas med svenskt medlemskap i EG. Från mittenpartihåll i Nordiska rådet har väckts ett medlemsförslag om att de nordiska länderna gemensamt skall analysera förutsättningarna för nordiskt samarbete i det västeuropeiska integrationsperspektivet. Det är angeläget, inte minst på områden där vi i det nordiska samarbetet kommit längre än i Västeuropa i övrigt och där Norden särskilt kan bidra till en positiv utveckling. Det räcker med att påminna om den senaste siffran för genomsnittlig arbetslöshet i EG, som ligger på över 11 96. Centerns krav på en parlamentarisk förankring i den fortsatta beredningen av de västeuropeiska integrationsfrågorna har fått en ökad tyngd sedan förra året, och vi upprepar därför det förslaget. I det ekonomiska läge som vi räknar med under de närmaste åren är det framför allt tre ekonomisk-politiska åtgärder vi lyfter fram i centerns alternativ till regeringens budget. För det första: Stimulera sparandet— begränsa den inhemska efterfrågan! Vi föreslår kraftiga sparstimulanser till hushållen. Vi föreslår personliga investeringskonton för alla som vill spara till egen bostad och för dem som vill spara för att starta företag. För det andra: Stimulera investeringarna och småföretagen! Vi föreslår åtgärder som kan pressa ned räntan, minska statens upplåningsbehov genom utförsäljning av vissa statliga företag och genom en fortsatt avreglering på valutaområdet. Vi föreslår också en rad satsningar på småföretagen, som jag exemplifierat tidigare. För det tredje: Bekämpa inflationen! Vi redovisar förslag som underlättar avtalsrörelsen. Sänk skatten på maten, förbättra kommunalskatteutjämningen och sänk marginalskatterna. Regeringen har rört till det för sig genom sitt förslag om kassabegränsningar och deras utformning. Dessa förutsätter förändrade anslagssystem, decentraliserade löneförhandlingar och fastställda minimikrav på verk samheter, som ej får beröras av besparingar. Med regeringens förslag till lönetak riskerar polisoch lärartjänster att dras in om löneutvecklingen blir högre än vad regeringen angett. Lönetaket har därför främst blivit ett lönepolitiskt vapen riktat mot de statligt anställda. Vårt övergripande krav på den ekonomiska politiken är att miljöhänsynen byggs in i ekonomin genom ekonomiska styrmedel, som gör det lönsamt för företag att ständigt sträva efter att utveckla de mest miljövänliga alternativen och teknikerna, även under givna tillståndsgränser för utsläpp. God miljö är en förutsättning för varaktig tillväxt, inte en restriktion. Det gladde mig att Bengt Westerberg uttalade sig i samma riktning. Vårt budgetalternativ innebär bättre miljö och rättvisare fördelning. Skattetrycket sänks och budgetunderskottet minskar. Barnfamiljerna får det bättre ekonomiskt, ökad valfrihet och rättvisa i barnomsorgen genom beskattat vårdnadsbidrag, sänkt matskatt och bibehållna mjölksubventioner. Pensionärerna får en förbättrad grundtrygghet genom att vi bibehåller friåret i sjukvården och förbättrar villkoren för ålderdomshemmen, som — vilket redan har sagts i debatten — har mycket stor betydelse för tryggheten och gemenskapen för de äldre. Vi föreslår att hemtjänsten och anhörigvården förstärks. Pensionärer med låg eller ingen ATP får rättvisare pensionsvillkor. De människor som tar som sin livsuppgift att vårda andra bör själva få en rimlig uppskattning. Det arbete som utförs inom vården är en närande, skapande och oersättlig del av samhället och av ekonomin. Detta arbete, som oftast utförs av kvinnor, måste uppvärderas. Jag talar då inte enbart om löner utan också om arbetstider, schemaläggning, semester etc. Utan sådana insatser kommer vårdkrisen att fördjupas. Det är en oacceptabel utveckling. Dessutom ställer hotet från HIV och aids oss inför nya krav på just vårdområdet. Under perioden 1976—1982 genomfördes flera familjepolitiska reformer. Småbarnsföräldrar fick laglig rätt att förkorta sin arbetstid. Rätt till ATP-poäng infördes för vård av barn upp till tre års ålder. Flerbarnsstödet infördes, och antalet daghemsplatser fördubblades. Det är nu dags att ta nästa steg i familjepolitiken. Centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet har enats om förslaget att införa ett beskattat vårdnadsbidrag på 15 000 kr. per barn och år för alla barn mellan ett och sju år. Förslaget sätter barnen i centrum. Föräldrarnas valfrihet ökar. Mest betyder naturligtvis förslaget för de ca 40 96 av alla barn i förskoleåldern som i dag inte får något stöd från samhällets barnomsorg. Vårdnadsbidraget och dess finansiering är konstruerade så att ingen skall förlora på förslaget. En kommande skattereform måste samla ett brett parlamentariskt stöd. Grundläggande principer bör gälla för en längre period, oavsett politiska majoritetsförhållanden. Skattesystemet påverkar långsiktiga beslut om investeringar, sparande och konsumtion. Skattereformen bör i princip totalfinansieras. Dynamiska effekter kan användas till ytterligare skattesänkningar. Huvudprincipen skall enligt centern vara sänkt skatt på arbete, finansierad genom bl.a. höjd skatt på energi och råvaror samt avgifter på miljöföroreningar. Skattetrycket bör minskas under den kommande fyraårsperioden. Skattesystemet måste ha en fördelningspolitiskt rättvis profil. Sänkta marginalskatter som får störst effekt i högre inkomstlägen måste balanseras med ett generöst grundavdrag och sänkt skatt på maten. Båda dessa inslag betyder relativt sett mest i vanliga inkomstlägen. Alla tendenser till skatteflykt skall motverkas i skattesystemet. Den allra viktigaste skattepolitiska åtgärden är att jämna ut skattekraften mellan landets olika kommuner. Det finns nu ett sådant förslag i budgetpropositionen. Det är i längden en orimlighet att en familj med två heltidsarbetande i en kommun med låg skattekraft skall betala 10 000-15 000 kr. mer i kommunalskatt än en motsvarande familj med samma inkomst i en kommun med hög skattekraft. Ändå har kommuner med låg skattekraft av naturliga skäl ofta en sämre kommunal service än kommuner med hög skattekraft. Orättvisorna i det kommunala skattesystemet och olikheterna i utdebitering är också ett marginalskatteproblem. Centern har till årets riksmöte lagt fram ett förslag till reformerad skatteutjämning som tillför det kommunala skatteutjämningssystemet ca 1,2 miljarder kronor mer än vad regeringen gör. Det är en viktig del av vår fördelningspolitik. E n genom en höjning av momsen på sällanköpsvaror. Vi har föreslagit en' sänkning av momsen på mat till 12,87 Jo, dvs. samma nivå som den s.k. byggmomsen. Det skulle sänka priset på basmaten i Sverige med 8,5 96. Samtidigt föreslår vi att momsen på kapitalvaror höjs till ca 28 90. Tillsammans med vårt förslag för ökad valfrihet och rättvisa i barnomsorgen genom vårdnadsbidrag till alla småbarnsfamiljer ger en sänkt matmoms en kraftfull fördelningspolitisk effekt, som inte har någon motsvarighet i den socialdemokratiska politiken — den erbjuder bara höjda mjölkpriser. Det socialdemokratiska alternativet i familjepolitiken lyser verkligen med sin frånvaro — det kanske är det enda sättet att behålla glansen. Centers förslag till sänkta inkomstskatter har som mål 45 96 marginalskatt i vanliga inkomstlägen och högst 65 96 marginalskatt. Sänkningen finansieras genom höjda energioch råvaruskatter. Om en höjning av energiskatten genomförs i kombination med sänkning av inkomstskatten och andra Vi har också till årets riksmöte lagt fram förslag om miljöavgifter 'på utsläpp av svaveldioxid, freon, klor m.fl. kemiska substanser som ger allvarliga miljöskador. Det är nödvändigt att utöver miljölagstiftningen utveckla ett ekonomiskt system som motverkar miljöförstöringen. Det är en gåta att regeringen låtit den aviserade, senkomna miljöpropositionen bli ett hinder för snabba åtgärder på detta område. Förra hösten kom statsministern hem från USA och överläggningar med president Reagan, för att därefter inviga den socialdemokratiska partikongressen. Jag vet inte om det var president Reagan som inspirerade Ingvar Carlsson till politiska löften, men alla de som tog del av statsministerns tal vid partikongressen — det gällde inte minst de socialdemokratiska ombuden — upplevde att det nu äntligen utlovades reformer på skolans område, dessutom av självaste statsministern. Alla reagerade positivt på löftena. Efter alla år av nedskärningar på skolans område hade äntligen regeringen insett att man gått för långt. Så sent som i förra årets budgetproposition försökte man minska anslagen på skolans område med drygt 400 milj.kr. Av löftena från den socialdemokratiska partikongressen finns ingenting i budgetpropositionen. Det är en grym besvikelse, inte minst för alla de skolbarn och lärare som dagligen ser bristerna i skolan: gamla läroböcker, för stora klasser, ibland nedslitna lokaler och en skolmat som kunde vara bättre. Jag frågar mig vem som egentligen bestämmer i regeringen. I höstas anklagade Kjell-Olof Feldt Sten Andersson för att ha gett pensionärerna löften som inte var förankrade i regeringen. Det kan väl inte vara så illa att inte ens statsministern är förankrad i regeringen? Man kanske skulle fråga Feldt. I centerns budgetalternativ undantar vi, liksom förra året, skolan från besparingar. Vi föreslår ett riktat bidrag till kommunerna på 50 milj.kr. för inköp av egna läroböcker till eleverna. Vi föreslår mindre klasser, med högst 25 elever i varje klass i grundskolan. Vi föreslår att kommunerna varje år skall upprätta en verksamhetsplan för skolan så att utbildningsfrågorna verkligen tas upp till debatt i fullmäktige. Kvaliteten i den yrkestekniska gymnasieutbildningen behöver förbättras genom treåriga utbildningslinjer. Det är med kunskap som framtidens samhälle byggs. Kvalitet, tillgänglighet och decentralisering skall vara målen för den långsiktiga utbildningspolitiken. Det är med kvalitet i utbildningen som ungdomen motiveras att ständigt söka nya kunskaper. Utbildning är den främsta investeringen för framtiden. Utbildning och kunskaper är grundläggande för individens välfärd och frigörelse. Socialdemokraterna har varit anmärkningsvärt passiva i trafikpolitiken. Regeringen har under flera år eftersatt SJ:s utveckling. Införande av katalytisk avgasrening har förhalats, övergången till kombitrafik, dvs. fjärrtransport av gods på järnväg kombinerad med kort lastbilstransport, likaså. Det är bra att riksdagen nu har fått ett samlat — dessutom välskrivet — förslag till trafikpolitik att behandla. Men regeringsförslaget är otillräckligt och räcker bara till en upprustning av järnvägarna i de mest tätbefolkade områdena. Det finns s.k. räkneexempel från SJ som visar just detta. Investeringarna i järnvägsnätet behöver enligt centerns uppfattning mer än fördubblas fram till sekelskiftet i förhållande till regeringens förslag. Järnvägstrafik är miljövänlig och skall utvecklas! Men även biltrafiken måste utvecklas från miljöutgångspunkter. Utsläppen av miljöskadliga avgaser måste minskas, både i de centrala stadskärnorna och totalt i landet. Samtidigt måste vägsystemet betjäna hela landet. Där det inte finns några spårbundna alternativ måste vi ställa högre krav på vägnätets standard. Det är t.ex. oförsvarbart att hålla tillbaka eller t.o.m. skära ned anslagen till länsvägarna. Det regeringen har att erbjuda glesbygdens invånare har hittills varit höjda bensinpriser. Energifrågan är alltid högaktuell, snart också i en regeringsproposition. Åtta år efter folkomröstningen — där alla uttalade sig för avveckling av kärnkraften — skall Sveriges riksdag precisera hur det skall gå till. Sverige är fantastiskt! För varje dag, varje år förknippas kärnkraften alltmer med skandaler. Nu senast är det skandalerna kring de västtyska företagen Nukem och Transnuklear som åter visar de enorma riskerna med kärnbränsle och kärnavfall och det tydliga sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. Det är inte mer än tio år sedan det internationella atomenergiorganets dåvarande chef avvisade alla samband mellan kärnkraft och kärnvapen. Vi har sett Indien spränga en atombomb och hört envisa rykten om att även Israel, Sydafrika, Pakistan och Argentina skaffat sig eller håller på att utveckla kärnvapen. Alla med hjälp av sin civila kärnkraftsteknik. Kärnkraftsolyckor är så osannolika att de inte är möjliga, fick vi höra av kärnkraftens förespråkare. Sedan kom Harrisburg. Då fick vi höra att inga kärnkraftsolyckor orsakat dödsfall. Det argumentet fick ett tragiskt slut när den sovjetiska Tjernobylreaktorn havererade. Kostnaderna för räddningsarbetet och saneringen beräknas nu officiellt av.de sovjetiska myndigheterna till 80 miljarder kronor. För någon månad sedan fick vi bekräftat vad engelska miljökämpar sagt i åratal — att en reaktorolycka ägde rum i Windscale, numera Sellafield, under 1950-talet — en olycka som de engelska regeringarna medvetet valt att förtiga, för att inte riskera sitt eget kärnkraftsoch kärnvapenprogram. Ännu en skandal. Men sådana här reaktorolyckor kan inte hända i Sverige, har vi fått höra. Svenska reaktorer är annorlunda och säkrare. Men även i Sverige finns det, liksom i Tjernobyl, något som heter den mänskliga faktorn. Det blev bl.a. fullt klart genom incidenten i Oskarshamn i somras. Skandalerna belyser kärnkraftens omöjlighet. Alla risker, alla faror, alla problem som vi kärnkraftsmotståndare varnat för har bekräftats och mer därtill av verkligheten själv. Jag frågar nu statsminister Ingvar Carlsson, mot bakgrund av den senaste skandalen, den i Västtyskland, om regeringen vill verka för att det internationella atomenergiorganet i Wien, IAEA, blir ett renodlat kontrollorgan. Dessutom: Är regeringen beredd att ge den svenska tullen verkliga möjligheter att kontrollera de radioaktiva ämnen som ständigt passerar Sveriges gränser? Avslutningsvis, Ingvar Carlsson: Kommer regeringen nu, åtta år efter folkomröstningen, fem och ett halvt år efter regeringsskiftet, att lägga fram konkreta förslag som verkligen inleder kärnkraftens avveckling?

Herr talman! Jag har nu lyssnat på opposionsledarna under två timmar. En mängd frågor och områden har berörts, en blandning av stort och smått. Jag konstaterar att Bengt Westerberg och Carl Bildt menar att vi är överens om ålderdomshemmen. Jag vill också bekräfta att vi är överens om att de skall finnas kvar som ett viktigt alternativ för de gamla att välja. Det var inte under debatten mellan Bengt Westerberg och mig som vi konstaterade detta första gången, utan det gjordes faktiskt i riksdagen redan 1985 och bekräftades 1987. Möjligen kan man hysa en viss oro när moderaterna nu vill skära ned miljard på miljard av anslagen till kommunerna. Hur skall de då ha råd att klara äldreomsorgen inkl. ålderdomshemmen? Men i princip är vi uppenbarligen överens. Bengt Westerberg frågade mig om regeringen var beredd att omedelbart skära ned tekorestriktionerna. Han vet att det pågår en process där vi minskar dem undan för undan, men att fatta ett omedelbart beslut om att alla återstående restriktioner skall avskaffas skulle innebära att tiotusentals textilarbetare ställdes utan arbete. Det kommer vi inte att förorda. Carl Bildt talade om ett försvar i förfall. Jag undrar hur landets skattebetalare upplever det ett år då vi skall satsa 30 miljarder kronor till försvaret. Det bör inte leda till ett försvar i förfall. Bengt Westerberg fortsatte tyvärr, om han än medgav att regeringen har ansträngt sig för att överbrygga eventuella motsättningar i narkotikafrågan, en sorts kampanj för att misstänkliggöra våra ärliga avsikter på den punkten. Det finns inte såvitt jag kan bedöma några delade meningar i sak, om nu inte Bengt Westerberg och folkpartiet anser att det är bra att kasta 16-åringar i fängelse sedan de har använt narkotika för första gången. Det är i så fall inte en väg bort från narkotikaberoende för den grabben eller flickan. Bengt Westerberg ställde också frågor om privata skolor. På grundskolenivå finns det nu fler privata skolor som får statsbidrag än det fanns när den borgerliga regeringen avgick 1982. Nu kommer båda utbildningsministrarna att delta i debatten, varför det är lämpligt att diskutera de enskilda skolorna med dem. Bengt Westerberg tog också upp till diskussion frågan om riksdagens arbetsmöjligheter. Jag vill gärna deklarera att regeringen på bästa sätt skall medverka till att göra arbetsmöjligheterna så bra som möjligt. Men Bengt Westerberg gick nog ett steg för långt när han utlovade att det skulle bli en sådan oerhörd ordning och reda om de borgerliga partierna väl fick regeringsmakten. Vi har ju, Bengt Westerberg, erfarenheter från sex borgerliga år, med trepartiregeringen som slutade i kaos, med tvåpartiregeringen som slutade i kaos och med enpartiregeringen som inte höll. 47 statsråd paraderade förbi. Det kom inte bara en och annan proposition litet för sent, utan det var kaos i hela regeringskansliet. Visserligen är det valår, som Bengt Westerberg sade, men det får vara någon måtta på överdrifterna i löftena. Olof Johansson frågade vem som bestämde i regeringen. Mot den bakgrund som jag här har tecknat kan jag förstå den frågan från en f.d. borgerlig regeringsledamot. Det var inte lätt att bedöma vem som bestämde i den. Men jag skall avslöja att i en socialdemokratisk regering bestämmer vi tillsammans. Det är ingen dålig lärdom, om ni någon gång kommer tillbaka. Viktiga frågor har tagits uppi debatten, och i höst är det val. Svenska folket skall ta ställning till vilket slags samhälle man vill ha i fortsättningen. Socialdemokraternas politik känner människorna ganska väl. Vi har nu nära sex år bakom oss i regeringsställning. På vår partikongress drog vi upp riktlinjerna för den fortsatta politiken. Vi har också lagt fram en budget som redovisar de näraliggande perspektiven. Hur kommer det då att bli om de borgerliga får bestämma? Ja, vill man utgöra ett regeringsalternativ, då får man inte gå förbi de grundläggande frågorna i samhället. Det upplever jag att de borgerliga partierna gör, vilket inte minst har kommit till uttryck i de borgerliga partiledarnas anföranden i dag. Därför skall jag ta upp fem viktiga områden till diskussion. Det första gäller frågan om hur de borgerliga partierna tänker klara sysselsättningen. För socialdemokratin har rätten till arbete varit den övergripande uppgiften i den ekonomiska politiken. Vi har faktiskt lyckats ganska väl. I Sverige går nu 1,7 70 arbetslösa. Det är en internationellt sett mycket låg siffra. Ser vi till situationen i de västliga OECD-länderna, finner vi att inte mindre än 30 miljoner människor är arbetslösa där. Om jag kopplar detta till det faktum att det är länder som i mycket stor utsträckning styrs av mer nyliberala tankar och borgerliga värderingar, så är det klart att jag hyser oro. De två sista åren som de borgerliga satt vid makten fördubblades arbetslösheten också här i landet. Eftersom Bengt Westerberg har varit irriterad över att jag tog upp denna fråga i ett anförande, vill jag citera — och det citatet har jag hittat senare; annars skulle jag ha använt det tidigare — vad han har sagt om de borgerliga regeringsåren. Han säger nämligen så här: Under de fyra första åren vågade regeringarna inte tillräckligt utan fortsatte i gamla hjulspår, men det blev avgjort bättre de två sista åren. Men det var ju de åren som arbetslösheten fördubblades, och då måste jag säga att min misstänksamhet när det gäller de borgerliga ambitionerna i fråga om sysselsättningen kvarstår. Och den förstärks när Lars Tobisson, som jag har åberopat tidigare, uttalar som han gjorde 1985: Vi får se arbetslöshetssiffror som för Sveriges del ter sig höga i ett historiskt perspektiv, men det är nödvändigt för att få till stånd den vändning av skutan som behövs. Här är alltså ett klart uttalande att högre arbetslöshetstal är nödvändiga, och det är inte vem som helst som har uttalat detta. Jag ser att på dagens talarlista står han efter statsministern, och det måste betyda att han har ett visst inflytande över sitt parti och borgerligheten. Den andra fråga som jag skulle vilja ställa är: Hur blir det med tryggheten under en borgerlig regering? Trots kärva tider har vi faktiskt, tack vare en stark ideologisk medvetenhet, lyckats förbättra tryggheten vid sjukdom och vid arbetslöshet. Vi har förbättrat delpensionen. När det gäller familjepolitiken — eftersom den frågan ställdes av Carl Bildt — är vår inställning alldeles klar. Vi vill satsa på en föräldraförsäkring för att föräldrarna skall kunna ha valfrihet och vara tillsammans med sina barn när de är små. Vi vill satsa på barnbidragen, vi vill bygga ut barnomsorgen, och vi kommer före valet att klart och entydigt redovisa hur vi vill gå vidare under nästa valperiod. Det som de borgerliga nu försöker göra en stor poäng av är att de efter många års diskuterande är överens, inte om hela familjepolitiken, vilket sades här — tvärtom är man splittrad i praktiskt taget alla delar — utom på en enda punkt. Man kommer nämligen igen och utställer löftet om ett vårdnadsbidrag. Nu hörde jag emellertid att TCO-ekonomerna har räknat på detta, och det ärinteså, att avgiften för att finansiera barnomsorgen skulle behöva höjas till 12 000 kr., vilket är högt, utan de har kommit fram till att det kostar 17 000 kr. Då tror jag att väldigt många i det här landet som är beroende av den kommunala barnomsorgen säger sig: Bevare oss för det borgerliga förslaget, som får sådana konsekvenser! Och hur skall det gå med alla kvinnor som upplever det som väldigt viktigt med en valfrihet för sin del? De borgerliga vill att de som är sjuka hädanefter skall få 80 i stället för 90 96 av lönen i ersättning. Folkpartiet vill dessutom införa en karensdag. De som blir arbetslösa skall också få sämre ersättning. Delpensionen skall försämras. Och vad händer med sjukvården, om de borgerliga skulle vinna i höst? Carl Bildt säger att man inte löser sjukvårdens problem genom att kasta pengar på dem. Samtidigt är det faktiskt inte fråga om att kasta pengar för moderaternas del, utan om att ta pengar från deri kommunala sektorn. Bengt Westerberg har gjort ett bra uttalande här. Han säger: Vi anser att man inte kan göra så stora nedskärningar utan att det negativt påverkar välfärdsstaten. Folkpartiet bedömer att sjukvårdens resurser behöver en volymökning på 2-2,5 Ib per år. Det ligger väldigt mycket i detta, men hur i all sin dar går det ihop med moderaternas uttalande? Min tredje fråga gäller: Kan en borgerlig regering åstadkomma en rättvis fördelning? Jag medger gärna att även vi här har stått inför problem, eftersom vi, när vi satsade på den tredje vägens ekonomiska politik, ansåg det vara nödvändigt att åstadkomma en kraftig höjning av vinsterna med syfte att få i gång investeringarna och därmed öka sysselsättningen. Detta har vilyckats med. Vi har fått en 60-procentig ökning av industriinvesteringarna, vilket är viktigt för Sveriges framtid. Men för att möta de förmögenhetsskillnader som här uppstår har vi lagt fram förslag om skärpt beskattning av aktier och förmögenhet. Nu ser jag, när jag läser de borgerliga motionerna, att man från borgerligt håll vill gå rakt motsatt väg. Man föreslår kolossala omfördelningar till förmån för dem som har kapital. Herr talman! Här vill jag vara väldigt konkret. Moderaternas förslag till skattesänkningar 1988-1991 innebär att den som har 80 000 kr. i inkomst skulle få en skattesänkning på 700 kr., men då drabbas han eller hon givetvis av en lång rad åtgärder, avgiftshöjningar och försämringar som tar bort ökningen i köpkraften och gör det hela till en nettoförlust. Den som har 100 000 kr. skulle få en skattesänkning på 3 100 kr. Det är något bättre, men även där tar försämringar i andra avseenden bort vinsten och åstadkommer i realiteten minus. Men den som har 300 000 kr. — och då är vi ändå långt från SJ-chefen — får en sänkning av sin skatt på 42 100 kr. Olof Johansson sade här i dag att skattesystemet måste ha en fördelningspolitiskt rättvis profil, och det är min direkta fråga till honom: Har moderaternas förslag, som jag har redovisat här, en rättvis fördelningspolitisk profil? För en gångs skull är en politisk fråga ganska enkel att svara på — kanske inte i sak, men rent verbalt är det fråga om ett ja eller ett nej. Min fjärde fråga är: Vilken skattepolitik skulle en borgerlig regering föra? Den för över från den förra frågan. Bengt Westerberg sade att socialdemokraterna har varit helt oförmögna att göra något åt skatten, men samtidigt menade han att den skattereform som vi tillsammans gjorde upp om 1982 var oerhört betydelsefull. Jag delar Bengt Westerbergs uppfattning. Den kombination av marginalskattesänkningar och avdragsbegränsningar som vi genomförde har haft betydelse både för den ekonomiska utvecklingen och i övrigt. Det var bra att Bengt Westerberg uttalade sig så positivt om den reform som vi tillsammans genomförde. Vi vill gå vidare mot ett enklare och rättvisare skattesystem med er rimligare fördelning än i dag av skatt på arbete och kapital. Skälet till att v ännu inte har gått fram med preciserade, konkreta förslag är att vi har vari: ense om att vi skulle ha en utredning och att vi därför inte nu skulle låsa oss detaljer för att om möjligt se, om vi kunde enas. Men de borgerliga ha bundit sig i oförenliga ståndpunkter. I fråga om marginalskatten har de tre olika åsikter, i fråga om avdragsbegränsningar två, kanske tre olikt uppfattningar, i fråga om matmomsen två olika åsikter och i fråga om grundavdrag tre olika åsikter. Blir det som moderaterna vill, skall det dessutom dras in 7 miljarder kronor från kommunerna. Det var om det som Bengt Westerberg sade att det skulle påverka välfärdsstaten negativt. För Göteborgs kommun ger moderaternas olika förslag ett inkomstbortfall på 350 milj.kr. Det motsvarar för Göteborgs del någon av följande konsekvenser — för att åskådliggöra detta: hela kommunens kostnad för gymnasieskolan inkl. de privata skolorna, som Bengt Westerberg talade om, hela kommunens kostnad för bostadsbidraget till 40 000 pensionärer eller kommunens kostnad för 15 000 av 20 000 platser i barnomsorgen. Något av dessa alternativ — man kan välja vilket — åskådliggör vilka enorma belopp som moderaterna drar in inte bara från Göteborgs kommun utan från varje kommun i landet. Skattefrågan var ju den fråga som faktiskt spräckte en borgerlig regering. Energifrågan var den andra. I ingen av dessa frågor har de borgerliga partierna närmat sig varandra — ingen av de frågor som orsakade den stora splittringen 1976—1982, orsakade handlingsförlamning, kostnadsfördyringar, en politisk försvagning, en uppgivenhet och pessimism i hela det svenska samhället. Eftersom man inte under dessa sex år har löst de motsättningar som orsakade regeringskriserna 1976—1982, tror jag att många människor med mig drar slutsatsen att de borgerliga partierna behöver ytterligare tid på sig för att se om de, liksom när det gäller vårdnadsbidraget, ändå kan komma fram till någon enighet. Jag vill, herr talman, inte utesluta det, men uppenbarligen räckte inte sex år. Om väljarna vill vara vänliga mot de borgerliga partierna, skall de se till att dessa får fortsätta att gnugga med den här frågan, så får vi återkomma 1991 och se om det ser litet bättre ut då. Men i inledningen på valåret 1988 tvingas vi konstatera: Det gick inte på sex år. Vi får se om det går på nio. Hur skulle förtroendeklyftan inom utrikespolitiken kunna överbryggas inom en borgerlig regering? Det är min femte fråga. Jag har inte velat söka sak i denna fråga. I själva verket har jag varit mycket återhållsam när jag kommenterat moderatledarens skiftande uttalanden i utrikespolitiska frågor under de senaste månaderna. Jag har tyckt att det hade varit bra om Sverige kunnat tala med en röst, särskilt i besvärliga och känsliga förhandlingar med andra länder. För mig är det viktigt att det finns en bred uppslutning i Sveriges riksdag kring den utrikespolitiska linje som regeringen företräder. Det är bra för nationen, och det är bra för det svenska folket i dess helhet. De hårda orden har i själva verket utväxlats mellan de borgerliga partiledarna. Bengt Westerberg har kritiserat Carl Bildt för hans agerande vid mötet med den sovjetiske regeringschefen. Olof Johansson har sagt att Carl Bildt fallit för frestelsen att göra partipolitik av Sveriges nationella intresse av ett gränsavtal med Sovjetunionen, och han har kallat detta dålig moral. Folkpartiledarens och centerledarens uttalanden var enligt min mening befogade. Men jag kan inte låta bli att samtidigt konstatera att det råder en förtroendeklyfta mellan de borgerliga partierna när det gäller hanterandet av viktiga utrikespolitiska frågor. Tyvärr kan detta göra det svårare för dessa partier att företräda en enhetlig utrikespolitik till gagn för landet. Herr talman! Fem områden har jag här berört som har avgörande betydelse för vårt lands framtid. Ändå är det svårt att få klarhet i vad ett borgerligt regeringsalternativ på dessa punkter skulle innebära. Det var en märklig upplevelse att lyssna på de borgerliga partiledarna när de häromdagen kommenterade sina budgetalternativ i radio och TV. Även när de redovisade klart motstridiga ståndpunkter påstod de inför alltmer förbluffade journalister att i själva verket var de helt överens, åtminstone var färdriktningen densamma. Hur kan Olof Johansson påstå att hans parti färdas i samma riktning som moderaterna när det gäller skatterna? Olof Johansson sade: Det går inte att komma med förslag i Sverige som innebär att höginkomsttagare får skattelättnader som betalas av normalinkomsttagare och låginkomsttagare. Carl Bildt sade att genomför man inte de förändringar som moderaterna föreslagit, kommer vi aldrig någonsin till rätta med problemen. Då går vi rakt in i dimbanken, replikerade Carl Bildt. Som ansvarig för det politiska ordet ”dimbank” tvingas jag nu konstatera att vi har fått en tredje dimbank: det borgerliga regeringsalternativet. I denna dimbank irrar de borgerliga partiledarna omkring, utropande: Vi färdas i samma riktning! Herr talman! Ett ord som mycket sällan dyker upp när borgerliga politiker lägger ut texten är ”rättvisa”. Ord som ”jämlikhet” och ”solidaritet” lyser med sin frånvaro. Willy Brandt har sagt att problemet med högern är att den lovar alla vad bara en minoritet kan få. Det borgerliga valfrihetsbegreppet lider av samma svaghet. Utan rättvisa, jämlikhet och solidaritet blir valfriheten en illusion för de flesta. I ett samhälle där känslan för rättvisa och solidaritet urholkas riskerar hela livskvaliteten att förändras. Utvecklingen de senaste tio åren i västvärlden innehåller många exempel på hur illa det kan gå när borgerliga, nyliberala lösningar prövas. Arbetslöshet, ekonomisk oro och ökade orättvisor och klyftor mellan människor är resultatet. Välfärdsstatens kris — som det ibland talas om —är en kris främst i ländernas sysselsättningsoch fördelningspolitik. Det är i länder där arbetslösheten tillåtits stiga upp mot 10 26 eller däröver, där man sänkt skatten och sparat in på sociala nyttigheter, som välfärden knakar i sina fogar. I Sverige har vi gått en annan väg — den tredje vägens ekonomiska politik. Tack vare den har nu så många människor arbete att vi har lyckats bygga den svenska ekonomin stark igen. Tack vare att människor har arbete har vi råd att behålla och förstärka vår välfärd. Tredje vägens ekonomiska politik har fungerat som en dröm, säger The Economist, den ansedda engelska ekonomitidskriften, och det tror jag säger mer än den kritik som pliktskyldigt borgerliga partiledare framförde här i dag. Men vi får inte slå oss till ro med vad vi uppnått. Världsekonomin befinner sig i ett osäkert läge. Det kan ge utslag i ökad arbetslöshet också i vårt land, om vi inte ser upp. Och även om arbetslösheten i Sverige är mycket låg, finns det fortfarande grupper som har problem. Därför måste vi hålla fast vid en ekonomisk politik som har full sysselsättning som sitt främsta mål. Det är det första. Det andra är att vi måste se till att den trygghet som vi i långa stycken vant oss vid och tar för given inte urholkas. Vi socialdemokrater menar att alla som lever i detta land skall veta att de har vissa grundläggande rättigheter. Utbildning, vård, en människovärdig tillvaro i alla livets skiften, trygghet på äldre dar skall vara en självklarhet, en medborgerlig rättighet. Det gagnar oss som enskilda människor och det är bra för vårt land, både ekonomiskt och socialt. Den tredje viktiga uppgiften är att se till att vårt sätt att leva inte föröder vår miljö och utarmar vår natur. Det har betydelse inte bara för vår hälsa och vårt välbefinnande utan för hela vår överlevnad. Hänsynen till miljön måste finnas med i alla beslut; de vi fattar här i riksdagen och i kommunerna, de som tas ute i företagen och det vi människor bestämmer själva i vår vardag. Vi måste få till stånd ett samspel där flera goda krafter drar åt samma håll. Som alltid när det krävs en kraftansträngning — och det gör det om vi skall kunna stoppa miljöförstöringen — måste den ske gemensamt. Vi socialdemokrater är inte beredda att överlämna åt de s.k. marknadskrafterna att avgöra hur många människor som skall ha arbete eller vem som skall ha råd med utbildning, sjukvård och service på ålderdomen. Och vi är inte beredda att låta kortsiktiga vinstintressen motverka utvecklingen mot renare luft, friskare vatten och oförstörda skogar. Det finns givetvis många förklaringar till att Sverige framstår i dag som ett land som ligger i frontlinjen, alltifrån satsningar på forskning och utveckling till låg arbetslöshet och väl utvecklad välfärd. Detta är ett resultat av gemensamma insatser, från forskaren i sitt laboratorium, förskolläraren i barnstugan, fabriksarbetaren vid sin maskin, städerskan på bygget, långtradarchauffören ute på vägarna — människor i samverkan, fackliga organisationer och företag. Men där finns också de politiska insatserna. Vår uppgift och vårt ansvar som politiker är folkets gemensamma angelägenheter. Visst har vi olika uppfattningar om var gränserna går, vilken utveckling som är önskvärd och vilka avvägningar som är de bästa. Men jag tror ändå att vi förenas i uppfattningen att uppgiften är viktig och ansvaret är stort. Under de 20 år som gått sedan 1968 — då många menade att allt var politik — har intresset för politik förändrats. Under några år skulle —i nyliberalismens tecken — kapitalägarna och marknaden lösa alla problem. Från att ha varit problemet blev kapitalismen lösningen. Från att ha varit lösningen blev politiken problemet. Nu har pendeln åter börjat svänga. Höstens börskrasch avslöjade den internationella kapitalismens sårbarhet. Den kvardröjande massarbetslösheten har klarlagt dess oförmåga att lösa viktiga mänskliga och samhälleliga problem. Maktlösheten inför framtidens stora utmaning — miljöfrågorna — avslöjar dess begränsning. Därför är det förståeligt och glädjande att de ungas intresse för politik nu — av många tecken att döma — åter håller på att öka. Vi märker det när vi är ute i skolorna. Vi hör det när våra barn diskuterar med sina kamrater. I vår rörelse ser vi hur det socialdemokratiska ungdomsförbundets medlemsantal ökar. Kanske, herr talman, är detta en del av den framtidstro vi alla saknat och efterlyst.

Herr talman! Först några ord om det som statsministern hade att säga om utrikespolitiken. Låt mig bara upprepa vad jag sade i mitt inledande anförande: Vi kan inte, och vi kommer inte, att acceptera att talesmän för regeringen säger att regeringen eftersträvar en socialdemokratisk hegemoni på det säkerhetspolitiska området. Vi förbehåller oss friheten — den kommer vi att ta-— att alltid vara det parti som säger vad vi tycker, som säger som det är och som redovisar den sanning som faktiskt är uppenbar för de flesta. Så till den ekonomiska situationen. Jag blir egentligen lika förvånad varje gång när jag hör företrädare för regeringen diskutera det allmänpolitiska läget utan att ens med ett ord antyda att Sverige faktiskt är på väg in i mycket allvarliga ekonomiska problem. I dagens anförande från statsministern hörde vi inte talas om den tredje vägens ekonomiska politiks strålande framgångar, och detta är alltid någonting. Men vi fick inga besked om vad det är för ekonomisk politik som socialdemokratin vill driva efter det misslyckande som nu är uppenbart. Underskotten gentemot utlandet ökar hela tiden. Får vi inte stopp på detta, innebär det ett hot mot just den sysselsättning som Ingvar Carlsson talade om. Låt mig vad gäller sysselsättningen säga att det inte finns någon markant tydlig skillnad mellan hur vi klarade sysselsättningen i Sverige under sex borgerliga år och hur man klarat det under sex socialdemokratiska år. Vi har alltid varit stolta över att ha klarat den bättre än man gjort i många länder med större problem. Men nu är vi på väg in i en allvarlig situation. Jag talade om den dimbank som råder vad gäller ekonomin efter valet, där socialdemokraterna inte vill ge besked. När man ser en dimbank torna upp sig framför en, är det bra att man i alla fall har en kompass så att man vet hur man skall ta sig igenom denna dimma. Vi har i våra motioner angett riktlinjerna för den ekonomiska politiken, men socialdemokratin står — som en gammal medarbetare till Ingvar Carlsson formulerade det i en artikel för något år sedan — faktiskt kompasslös inför de problem som i dag tornar upp sig. Så till familjepolitiken. Ingvar Carlsson ville ganska lätt gå förbi det som har inträffat och de förslag som lagts fram och i stället stötta sig på några mycket diffusa uppgifter från TCO-ekonomerna, som även jag såg i TV i går. Självfallet kommer dagisavgifterna att höjas med ungefär 12 000 kr. Detta kan småbarnsfamiljerna betala med det vårdnadsbidrag de får på 15 000 kr. Det blir t.o.m. 3 000 kr. över. Mer än så behöver inte dagisavgifterna höjas. Där kan jag säga att våra kommunala politiker — det gäller säkert också folkpartiets och centerns — kommer att se till att det inte blir mer än så. Om dagisavgifterna höjs mer, är det socialdemokratiska kommunalpolitiker som ägnar sig åt okynneshöjningar. Detta lär oss att det är viktigt att rösta rätt i riksdagsvalet, men det är faktiskt viktigt att rösta rätt även i kommunalvalet för att hindra den här typen av politik. Med vår familjepolitik blir det bättre för alla, men framför allt innebär det den valfrihet som socialdemokratin vill förvägra småbarnsfamiljerna bland andra grupper. Så kort om skattepolitiken. Det är riktigt Ingvar Carlsson, att det nu finns en utredning. Det innebär att vi alla måste ha ett visst utrymme för att diskutera exakt hur det kommer att se ut säg 1991 eller 1992. Samtidigt är det rimligt att vi när vi går fram till ett viktigt val är beredda att redovisa för väljarna vart vi vill nå. Det har vi gjort med stor tydlighet. Det tycker vi är någonting som vi kan känna stolthet över. Att gömma sig bakom en utredning och säga att socialdemokraterna inte har någon skattepolitik därför att den skall avgöras av en utredning är otillfredsställande, om jag uttrycker saken med en viss försiktighet. Statsministern sade inledningsvis att vi var eniga om ålderdomshemmen. Ja, vi har varit eniga om ålderdomshemmen när vi har pressat socialdemokraterna i ord, för de retirerar hela tiden. Men vi är inte eniga vad gäller den faktiska utvecklingen. Faktum är att nedläggningen av ålderdomshemmen nu sker i ökad takt. Faktum är att regeringen och socialdepartementet accepterar detta. Faktum är att socialdemokraterna i denna riksdag har avslagit de förslag som vi lagt fram för att stoppa denna utveckling. Men det är inte bara fråga om ord utan också handling. Där är vi inte eniga. Jag hoppas att vi kan bli det. Allra sist: Statsministern citerade Willy Brandt och återgav vad han som en ledande västeuropeisk socialdemokrat såg som problemet med högern. Det var, om jag förstod det hela rätt, att vi, den s.k. högern, vill ge till alla vad bara få har i dag. Jag har ingenting emot att vi får vår politik beskriven på detta sätt. Socialdemokraterna kan uppleva det som ett hot att vi på den borgerliga kanten vill åstadkomma vad bara få har i dag i form av t.ex. valfrihet, vård och omsorg. Från vår sida ser vi det närmast som ett löfte.

Herr talman! Får jag först ta upp sysselsättningen. Ingvar Carlsson sade att han först hade gått ut och anklagat folkpartiet för att applådera ökad arbetslöshet. Senare hade han hittat ett citat av mig som han tyckte stämde in på den här bilden. Jag har försökt att spåra detta citat; det har inte varit helt lätt att veta varifrån det kom. Uttalandet gjordes emellertid vid ett tillfälle då jag ganska utförligt utvecklade mina tankar om sysselsättningsfrågorna i en artikeli Ekonomisk Debatt. Av den artikeln framgår mycket tydligt att skälet till att jag ansåg att de två sista borgerliga regeringsåren var mer framgångsrika än de fyra första var att regeringen då var inriktad på att skapa en yttre balans med motiveringen att en sådan ”ger utrymme för sysselsättningsfrämjande stimulanspolitik i tider av internationell nedgång”. Innebörden var alltså rakt motsatt den som Ingvar Carlsson påstod. Det hade Ingvar Carlsson lätt kunnat kontrollera, om han inte i vanlig ordning bara hade litat på medarbetarna. Dessutom är det i sakfrågan så, att arbetslöshetsrekordet för Sverige under mycket lång tid, under hela efterkrigstiden, har slagits under socialdemokratisk regering. Vad socialdemokraterna gjorde efter regeringsskiftet 1982 var att förverkliga den politik som Lars Tobisson möjligen hade uttalat sig för och som Ingvar Carlsson är så kritisk mot, nämligen att först öka arbetslösheten för att sedan i ett bättre konjunkturskede låta den gå ner. Under de år då vi medverkade i regeringsställning var vi från folkpartiets sida hårt engagerade i att hålla tillbaka arbetslösheten. Varje internationell jämförelse och dessutom varje historisk jämförelse visar att den kampen var utomordentligt framgångsrik. När det så gäller ålderdomshemmen är det riktigt att riksdagen fattade ett beslut redan 1984 om att man skulle tillåta statliga bostadslån vid ombyggnad av ålderdomshem. Problemet var att det beslutet inte följdes upp av något regleringsbrev från regeringen och att det därför inte skedde någon ändring i praxis, utan att man fortsatte att lägga ner ålderdomshem år efter år. Det var först efter en hård debatt här i riksdagen förra våren, efter den debatt vi hade i TV, som socialdemokraterna upprepade detta i bostadsutskottet. Beslutet kom inte förrän efter vår debatt, och det råder ingen tvekan om att debatten tjänade som en påtryckning. Jag tycker att det var bra att Ingvar Carlsson intog den ställning som han gjorde, men kom inte och säg att den inställningen var väl känd inom socialdemokratiska led innan den uttalades i TV-debatten! Det var ju bra att den kom fram i alla fall. När det gäller tekorestriktionerna säger Ingvar Carlsson att han inte vill medverka till att tiotusentals tekoarbetare blir arbetslösa. Man kan fråga sig vad det ligger för internationell solidaritet i att säga att vi skall resa handelshinder mot u-länderna för att upprätthålla sysselsättningen här hemma och skapa arbetslöshet i u-länderna, för det måste ju vara den konkreta innebörden av ett sådant uttalande, om Ingvar Carlsson har rätt. Men det är inte så, att ett avskaffande av dessa handelshinder skulle gå ut över i första hand svensk tekoindustri. Det vi gör i dag är att vi köper dyrare från EG-länderna och från USA än vad vi skulle behöva göra. Det är alltså framför allt tekoföretag i u-länderna som konkurrerar med tekoföretagen i de väl utvecklade länderna. Det är där vi gynnar EG-ländernas tekoföretag på bekostnad av u-ländernas tekoföretag. Det är, tycker jag, ett mycket dåligt uttryck för internationell solidaritet. Mot den bakgrunden vill jag upprepa min fråga till Ingvar Carlsson: Är ni beredda att omedelbart avskaffa tekorestriktionerna? Ingvar Carlsson sade om knarket att vi nog är eniga, om folkpartiet inte menar att man skall kasta 16-åringar i fängelse för att de har knarkat första gången. Ingvar Carlsson borde veta, eftersom han påstår sig ha varit engagerad i dessa frågor under mycket lång tid, att det aldrig blir aktuellt att kasta någon 16-åring i fängelse som har begått brott över huvud taget, utan att det är någonting som inträffar senare. Det vi vill är naturligtvis inte detta. En förstagångsmissbrukare skall vi försöka hjälpa på annat sätt. Vad det handlar om är att vi måste ha möjligheter att ta prov för att konstatera om narkotikamissbruk har förekommit och att vi när det gäller litet äldre ungdomar skall kunna använda skyddstillsyn och kontraktsvård, vilket inte är möjligt som lagen nu är skriven. Det är därför vi tycker att det är så viktigt att lagen får en annan utformning än den som socialdemokraterna har föreslagit. Så till Göteborgsskolorna. O.K. Ingvar Carlsson vill inte uttala sig om de här skolorna. Men tala då om för mig, kammaren och alla andra som lyssnar på den här debatten: Gäller de principer som Ingvar Carlsson tillkännagav i en artikel i Svenska Dagbladet också Göteborgsskolorna? Ett uttalande på den punkten skulle underlätta för Ingvar Carlssons fackministrar att ta ställning till själva sakfrågan. När det gäller skatterna är det ju tacknämligt att socialdemokraterna inte har rivit upp det beslut som fattades under mittenregeringens tid våren 1982 och som ni medverkade till. Faktum är att efter det beslutet har ingenting hänt på detta område, utan läget har i dag förvärrats. Det är fler personer i dag som har mer än 50 20 marginalskatt än vad vi var överens om när beslutet fattades 1982. Det är därför beklagligt att ingenting har hänt, och det är därför oerhört angeläget att det händer någonting redan 1989. Jag måste än en gång be Ingvar Carlsson att ge besked på den punkten. Är socialdemokraterna beredda att medverka till att vi tar det första steget i en angelägen marginalskattereform redan 1989? Och är regeringen beredd att uppmana sina kamrater här i kammaren att stödja folkpartiets förslag om höjd alkoholoch tobaksskatt? Jag skall be att få återkomma till några aspekter på rättvisa i min avslutande replik. Låt mig bara säga att jag inte har lovat Ingvar Carlsson någon oerhörd ordning och reda, om det blir en borgerlig regering, bara att det skall bli bättre än vad det är nu.

Herr talman! Jag konstaterar att alla numera är överens om att bevara ålderdomshemmen. Det är verkligen en förändring på ett par år och innebär en anslutning till den linje som centern alltid har företrätt och drivit. För de äldres skull, för deras valfrihet och för deras gemenskap är vi glada över denna politiska framgång. Men då utgår vi också från att socialdemokratiska kommunalpolitiker lyssnar på vad Ingvar Carlsson säger, även om det inte är han som bestämmer, och rättar sig efter dessa nya tongångar. En fråga är ändå befogad: Är ni från socialdemokratiskt håll beredda att stoppa den nedläggning av ålderdomshem som ni hittills påskyndat ute i kommunerna? Ingvar Carlsson tog upp skatterna. Jag skall helt kort påvisa för honom att han misstolkar mitt uttalande. Han lyfte fram den isolerade statliga inkomstskatteskala som Carl Bildt och moderaterna har lagt fram. Så ställde han den mot uttalandet om att skattesystemet måste ha en fördelningspolitiskt rättvis profil. Skattesystemet innehåller som bekant olika komponenter. Det är därför vi förordar differentierade mervärdeskatter med sänkt skatt på mat. Det är därför vi förordar en helt annan och rättvisare kommunal skatteutjämning. Det är därför vi förordar ett generöst grundavdrag. Dessa komponenter måste ses tillsammans. Sedan är det bara att bekräfta att vi trots detta kan ha inriktningen gemensamt. Alla är nämligen överens om att vi, inte minst av samhällsekonomiska skäl, måste få ned marginalskatterna. Sedan kan vi ha olika uppfattning om hur mycket som är möjligt att klara med en fördelningspolitiskt acceptabel profil. Men inriktningen är densamma. Ingvar Carlsson gjorde sig också skyldig till en falsk historieskrivning när det gäller familjepolitiken. Det har inte varit en total oenighet ända fram till dess att Karin Söder tog initiativet till att vi skulle försöka skriva oss samman även om utformningen av ett vårdnadsbidrag. Vi har haft gemensamma reservationer i socialutskottet sedan 1985, där vi har angivit principerna. Nu har vi också utformat ett alternativ. Ingvar Carlsson sade: Utan rättvisa ingen valfrihet. Men när stöd skall ges till barnfamiljerna, då gäller plötsligt helt andra principer än rättvisa. Då får drygt hälften av familjerna allt och resten inget stöd. Då får den välavlönade genom föräldraförsäkringen åtta gånger så stort stöd som den lågavlönade. Den som dragit en vinstlott i daghemslotteriet har samhällets fulla stöd. Den som däremot dragit en nitlott, dvs. inte får någon daghemsplats, får inte något stöd alls. Jag kallar inte detta för rättvisa utan orättvisa. Totalt kostar stödet till barnomsorgen statskassan drygt 9 miljarder kronor. Över 6 miljarder kronor går till stöd till de 38 96 av föräldrarna som har barnen på daghem. Knappt 2 miljarder kronor går till familjedaghemmen, som tar hand om drygt 20 96 av barnen. Men de föräldrar som av intresse, eller nödtvång, svarar för barnomsorgen i hemmen får 0 kr. i stöd. Hur länge kan socialdemokraterna försvara ett sådant system? Det är obegripligt att socialdemokraterna inte nu tar chansen, när de har en hel partikongress bakom sig, att lägga fram sitt alternativ i den budgetproposition som är den sista före ett val, i vilket familjepolitiken måste bli en dominerande fråga. Den handlar både om rättvisa och om ökad valfrihet för barnfamiljerna. Ingvar Carlsson hänvisar till The Economist för att stärka självförtroendet när det gäller den ekonomiska situationen i Sverige. Men varför inte hänvisa till OECD, som strax före jul kom med en rapport, vilken i kort sammanfattning innebar att Sverige har sjunkande sparkvot när det gäller hushållen, långsammare exporttillväxt och ökande import, förlorade marknadsandelar på export, minskande konkurrenskraft och sjunkande BNP-tillväxt att se fram emot. Socialdemokraterna brukar ju i andra sammanhang åberopa OECD. Låt mig till sist upprepa en fråga som Ingvar Carlsson inte svarade på. Jag fick just in till min bänk det senaste numret av tidningen Veckans Affärer. Där står det, vilket jag inte visste när jag formulerade mitt anförande: Kärnkraften bordlagd. Seg Kamp inom socialdemokratin. Var det därför, Ingvar Carlsson, som jag inte fick något svar på de tre frågor som jag ställde när det gällde arbetet med energipropositionen i regeringskansliet? Om ni anser att regeringen bestämmer kollektivt är det ju viktigt att vi får reda på hur situationen är i detta kollektiv och om Thage G Peterson har lyckats stoppa detta arbete framöver.